Herr talman! Den svenska miljöpolitiken bygger till stor del på ett koncessionsförfarande, där statliga myndigheter väger miljöintressen mot intressen av annat slag, i första hand ekonomiska. Resultatet av detta har ofta blivit att från miljösynpunkt ytterst diskutabla utsläpp har tillåtits. Vi i folkpartiet har i enlighet med vårt traditionella förord för en ekologisk grundsyn i stället för en ekonomisk avvägningsideologi föreslagit att miljölagstiftningen förändras så, att den utgår från en bedömning av vad naturen tål. Dessa motstående intressen, som jag nyss berörde, gör sig också gällande på det regionala planet. Folkpartiet har därför föreslagit en ändring av länsstyrelseinstruktionen m.m. för att miljövårdsorganisationen på ett mera kraftfullt sätt skall kunna företräda miljövårdens intressen. Folkpartiet vill understryka vikten av att länsstyrelsernas instruktioner och arbetsordningar ändras så, att miljövårdsenheterna ges de formella befogenheter som krävs för att de på ett tillfredsställande sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter och därmed mera kraftfullt företräda miljövårdens intressen vid sina avväganden. Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till reservation nr 2, som är fogad till detta betänkande. Herr talman! Länsstyrelsernas miljövårdsenheter spelar en nyckelroll i arbetet för att bevara äldre odlingslandskap. Dessa enheter är för närvarande hopplöst underbemannade. En förutsättning för att den av folkpartiet krävda ambitionshöjningen kan förverkligas är därför att enheterna får mer personal för detta arbete. Vi anser att länsstyrelserna skall få ytterligare resurser för sitt arbete med just allmän naturvård. Det är angeläget att länsstyrelserna lokalt samarbetar med t.ex. LRF-avdelningar och naturskyddsföreningar för att inventera och kvalitetsbestämma återstående delar av det gamla odlingslandskapet. I vissa kommuner har inventeringar ägt rum, och det har inletts ett samarbete mellan berörda kommuner, länsstyrelser och naturvårdsverk. Det är bra. Sådana inventeringar bör genomföras över hela landet. Våren 1987 gick larmen från de dåvarande naturvårdsenheterna på länsstyrelserna. Redan då kunde man inte klara av att fullgöra sina åligganden. I november 1987 — mer än ett halvår senare — hade regeringen ännu inte slutat att rulla tummarna när det gällde detta ärende den gången. Folkpartiet gick då ut och krävde ordentliga resurstillskott. För drygt ett år sedan gav regeringen med sig och föreslog ett litet bidrag. Nu står vi här igen och stampar i en avvägningssituation och skall välja mellan — med tanke på de uppgifter som åvilar dem — för snålt tilltagna resurser till miljövårdsenheterna och de resurser som regeringen föreslår. Mot bakgrund härav föreslår folkpartiet ett ytterligare påslag på länsstyrelseanslaget när det gäller miljövårdsenheterna på 20 milj.kr. Vi står fast vid detta yrkande. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3. Herr talman! I dag har vi att ta ställning också till frågan om kulturmiljövården. Till följd av ett ökat intresse och en ökad medvetenhet hos såväl myndigheter som en bred allmänhet har kulturmiljövården sedan mitten av 1970-talet fått en allt större betydelse i samhällsplaneringen. En viktig förutsättning har varit inrättandet av länsantikvarietjänster på länsstyrelsernas planeringsavdelningar. Länsantikvarierna ansvarar för den statliga och regionala kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet har prioriterat särskilt angelägna förstärkningar av dessa —i stort sett — enmansenheter. De län som då har kommit i fråga är Södermanlands, Gotlands, Kalmar, Västerbottens, Norrbottens och Älvsborgs län. Nu har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att denna extra insats enbart skulle räcka till Gotlands, Södermanlands och Västerbottens län. Vi i folkpartiet menar att man måste gå riksantikvarieämbetet mera till mötes. Därför står vi fast vid att det bör inrättas biträdande länsantikvarietjänster även i Kalmar, Norrbottens och Älvsborgs län. Därför yrkar jag bifall också till reservation nr 7.

Herr talman! Efter den långa föregående debatten vill också jag lugna kammarens ledamöter med beskedet att jag skall korta av mitt anförande. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas anslag till länsstyrelserna och vissa motioner i anslutning härtill. Bostadsutskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag till länsstyrelserna. Samtliga motioner som behandlas i betänkandet avstyrks. Till betänkandet har fogats 14 reservationer. Det föreligger inga större principiella meningsskiljaktigheter. Oppositionen vill först och främst att mera pengar skall anslås. Den första reservationen gäller redovisningen i budgetpropositionen av personalförstärkningar till länsstyrelserna. I en motion begärs en redovisning av hur personalförstärkningarna inom miljövårdsarbetet skall fördelas på de olika länsstyrelserna. De 38 milj.kr. som man nu föreslår skall anvisas till länsstyrelserna har avvägts så att alla län ges en rimlig proportionell tilldelning. Utskottet lämnar i betänkandet vissa uppgifter om hur detta skall ske. Jag kan inte inse att en reservation därmed skulle vara nödvändig. Motionärerna har ju fått vad de önskar. Vi anser från majoritetens sida inte att ett uttalande i nuläget är påkallat. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. Folkpartiet tar i reservation 2 upp frågan om en sådan ändring i länsstyrelseorganisationen att miljövårdsorganisationen mera kraftfullt skall kunna företräda miljövårdens intressen. Herr talman! Det är också att notera att jordbruksutskottet i sitt yttrande till bostadsutskottet enhälligt anfört att det i länsstyrelseinstruktionen inte torde finnas hinder för länsstyrelserna att kraftfullt företräda naturvårdens intressen. Denna ståndpunkt står också folkpartiet bakom i jordbruksutskottet. För att ge ett råd vill jag säga att det hade varit förnuftigt om folkpartiet i bostadsutskottet följt sina partikamrater i jordbruksutskottet. Majoriteten menar att länsstyrelserna i dag har klara bestämmelser som framhäver naturvården och miljöskyddet. Vi avvisar därför förslaget om förändring av länsstyrelsens instruktioner och arbetsordning. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 framförs krav på prioritering av den s.k. gröna naturvården. Ytterligare 20 miljoner krävs av motionärerna. Vi delar den uppfattning som framförs i jordbruksutskottets yttrande. Här sker en rätt kraftig upprustning och förstärkning som syftar till en effektiv och slagkraftig miljövårdsorganisation. Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att senast den 1 maj 1989 till statens naturvårdsverk redovisa regionala miljövårdsanalyser. Naturvårdsverket skall därefter sammanställa och utvärdera dessa och senast den 15 september 1989 redovisa resultatet till regeringen. En särskild utredare har tillkallats för att se över naturvårdslagen. En översyn av miljölagstiftningen förbereds inom regeringskansliet. Dessa insatser överensstämmer också med riksdagens beslut om miljöpolitiken under våren 1988. Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottsmajoriteten de av regeringen föreslagna resursförstärkningarna till länsstyrelserna och avstyrker reservationerna. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. De argument som jag nu anfört är relevanta även för centerns reservation. I den är man litet blygsammare och föreslår 14,2 milj.kr. Jag yrkar avslag även på reservation 4. Miljöpartiet de gröna vill gå ytterligare ett steg. De yrkar på 50 milj.kr., varav 20 milj.kr. är öronmärkta för de gröna naturområdena. Oppositionen vill alltså gå längre. Vi vill avvakta och avvisar därför även reservation nr 5. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet kräver i sin reservation nr 6 ett särskilt uttalande om åtgärder för att bevara ett småskaligt jordbruk i Stockholms närhet. Detta får, herr talman, i första hand ses som en kommunal angelägenhet. Det är kommunerna som med rättslig verkan reglerar markanvändningen. Med bl.a. denna motivering avvisar vi reservation nr 6. I reservationerna nr 7 och 8 krävs ytterligare medel för tjänster för biträdande länsantikvarier i vissa län. Motionärerna har stöttat riksantikvarieämbetets lovvärda försök att få ytterligare medel. Kulturutskottet, som har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget, anför bl.a. följande: ”Utskottet tillstyrker regeringens förslag att medel beräknas för tjänster för biträdande länsantikvarier i Södermanlands, Gotlands och Västerbottens län.” Det är de prioriteringar man gör. Man anför vidare: ”Utskottet anser sig kunna utgå från att den fortsatta utbyggnaden av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter kommer att ske med utgångspunkt i de prioriteringar som görs i första hand av riksantikvarieämbetet. ——-— I enlighet med det anförda avstyrker utskottet motionsyrkandena och tillstyrker propositionen i aktuell del.” Inte heller vi från bostadsutskottet finner anledning att tillstyrka motionerna om ytterligare resurser till kulturmiljöenheterna. Vi vill också fråga var pengarna skall tas. Motionärerna har inte föreslagit någon finansiering, och vi är inte beredda att föreslå ökade medel över budgeten. Regeringsförslaget tillstyrks. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 7 och 8. I reservation nr 9 vill man, i konsekvens med tidigare resonemang, ha 300 000 kr. för bevarande av odlingslandskapet i Stockholms län. Bedömningen av var de olika summorna skall sättas in får i vanlig ordning bedömas centralt av riksantikvarieämbetet i samråd med naturvårdssektorn. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Slutligen till reservation nr 10. Centern vill att länsstyrelsepengarna skall fördelas så att inte befattningen med alkoholärenden hamnar i strykklass. Bostadsutskottet har tidigare år behandlat en liknande framställan. Utskottet anförde även då att verksamheten vid länsstyrelserna naturligtvis måste dimensioneras och bedrivas på ett sådant sätt att lagar och förordningar kan följas. Det bör delegeras till resp. länsstyrelse att besluta vilka tjänster inom styrelsen som skall hållas vakanta. Vi avstyrker även nu denna motion. Reservationerna 11, 12, 13 och 14 är följdreservationer. För säkerhets skull och för formens skull yrkar jag avslag även på dessa reservationer och i Övrigt bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Herr talman! Jag har varit föredömligt kortfattat i min föredragning. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vi i folkpartiet hävdar både i jordbruksutskottet och i denna fråga att det inte finns några hinder för miljövårdsenheterna att företräda miljöintressena. Självfallet finns det inte det. Det ingår i instruktionen för deras arbete att de skall hävda dessa. Här gäller det för Magnus Persson att läsa vad som faktiskt står i vår reservation. Där står att man ”mera kraftfullt” skall kunna hävda miljöintressena. Vi utgår här från de motstridiga intressen som faktiskt föreligger och som skall prövas av de olika myndigheterna. Här gäller det att verkligen läsa rätt. Det handlar alltså om att skapa möjligheter för miljövårdsenheterna att agera på ett mera kraftfullt sätt. När det gäller den andra reservationen, reservation 3, måste jag fråga Magnus Persson: Vad gjorde regeringen när larmen gick påsken 1987, när det gällde anslagen till naturvårdsenheterna, som de hette? Redovisa det, Magnus Persson! Vad svarade regeringen i november 1987? Redovisa det, Magnus Persson! Vad säger socialdemokraterna i dag till länsstyrelsernas miljövårdsenheter? Jag tyckte mig ändå höra att vi var överens och att också Magnus Perssons parti anser att det är viktigt att miljövårdsenheterna utför sitt arbete. I förra veckan, i onsdags, lade vi tillsammans på miljövårdsenheterna ytterligare ett antal arbetsuppgifter, väl avvägda, som många av oss stod bakom. Vad svarar Magnus Persson miljövårdsenheterna i dag, om man inte vill anslå de behövliga pengarna? När det så gäller kulturmiljövården fick vi svaret att majoriteten i utskottet inte gör samma bedömning som riksantikvarieämbetet. Min fråga måste då bli: Varför det då? Vi fick inget svar på vilken avvägning majoriteten gör. Herr talman! På slutet kom det ett ganska billigt knep från Magnus Persson. Han frågar: Var skall pengarna tas? Här talar Magnus Persson mot bättre vetande. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ till fullo finansierat varje åtgärd, även när det gäller miljövårdens område och anslagen till länsstyrelserna. Men Magnus Persson kanske inte läser andras motioner utan bara regeringens proposition, och då stämmer inte verklighetsbilden.

Herr talman! Jag kan mycket kort till folkpartiets representant säga att det sker en upprustning av just miljövårdsenheterna. Jag tycker att man kan vara litet generös i den sista timmen och säga det. Det sker en utbyggnad, en förstärkning. Om jag ser till mitt län får miljövårdsenheten där betydligt större lokaler, bättre resurser osv. Detta har föregåtts av en utredning. En successiv förstärkning kommer att ske på detta område, och det är till allas båtnad. Till centerns representant vill jag säga följande. Det är klart att riksantikvarieämbetet som central myndighet har att hävda sina intressen. Det blir ibland en konflikt, t.ex. när riksantikvarieämbetet och naturvårdsverket äskar anslag. Men någon skall ändå betala detta.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
Herr talman! Nu skall vi helt plötsligt vara generösa. Jag är gärna generös och säger att det som sker är till allas båtnad. Det stämmer nog. Men frågan är: Sker det tillräckligt, med hänsyn till de arbetsuppgifter vi faktiskt har lagt på miljövårdsenheterna? Vi har gemensamt lagt på dem dessa uppgifter. Det finns här en stor diskrepans mellan de resurser miljövårdsenheterna får för att utföra det arbete vi har sagt att de skall utföra och de resurser de faktiskt behöver för detta. Det är de resurserna vi i folkpartiet vill ge den gröna miljövården, för att den skall kunna hävda sig när intressena står mot varandra och den gröna miljövården i stor utsträckning hamnar på undantag. Jag fick inte något riktigt svar på frågan vad Magnus Persson i dag säger till länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Är det att vi skall vara glada därför att det lilla som ändå sker är till allas båtnad? Det är ett mycket tunt svar. Jag fick heller inget särskilt bra svar, egentligen inget svar alls, när det Prot. 1988/89:100 gällde frågan om kulturen. Vad är det för avvägning socialdemokraterna gör i fråga om kulturen? Är det kanske bara så att det är pengarna som styr? Det verkar så. Riksantikvarieämbetet, som är den myndighet som självfallet har den bästa insynen och kunskapen i det här fallet, har ju gjort en prioritering och angett de aktuella länen. Riksantikvarieämbetet har dessutom hävdat att detta är något som vi måste skapa resurser till. Magnus Persson säger nej till detta, och sedan blir det inget mer. Vad är anledningen till att man inte gör mer? Det skulle vara mycket intressant både för dem som åhör denna sena kammardebatt och framför allt för dem som på det lokala planet är engagerade i de här frågorna att få ett svar på den frågan. Det återstår ännu för socialdemokraterna att besvara den.
Herr talman! Jag möter många glada killar och tjejer på naturvårdsenheterna. De har fått en rätt kraftig förstärkning, och de kommer även framdeles att få en sådan förstärkning. Jag vet att den avvägning som har gjorts när det gäller resursförstärkningarna till länsstyrelserna skett i samråd med den personal som arbetar på miljövårdsenheterna. Där anser man att det har gjorts en ganska hygglig bedömning. Den bedömningen får nu gälla. Sedan till frågan om hur en avvägning skall ske när det gäller de län som prioriterats av riksantikvarieämbetet. Det är en rad komponenter som måste vägas in, men till syvende och sist måste någon säga: Här lägger vi resurserna, och vi gör en uppbyggnad av organisationen i vissa län — en del län vinner och en dellän förlorar. Jag vill än en gång påminna om frågan: Var skall pengarna tas? Motionärerna redovisar icke på något sätt hur finansieringen skall ske.

Herr talman! Jag vill för miljöpartiets del, med hänvisning till reservation 5 i betänkandet, i första hand ta upp frågan om förstärkningar av länsstyrelsernas resurser för bl.a. prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Det är glädjande att regeringen har satsat på en förstärkning, men det är synd att man inte har satsat tillräckligt. Naturskyddsföreningen har för naturens räkning krävt två tjänster per länsstyrelse för den s.k. gröna naturvården. Vi från miljöpartiets sida ställer oss bakom det kravet. Redan detta kräver en förstärkning med 20 milj.kr., men vi menar att det dessutom behöver tillföras ytterligare tjänster på naturvårdsenheterna. Vi har därför yrkat på ett anslag om 50 milj.kr. utöver regeringens förslag. Det är ganska lätt att förstå att det här finns ett stort behov som det är bäst att tillgodose nu, innan behovet växer sig ännu större, eftersom det då blir ännu dyrare att tillgodose, på många plan — inte bara i pengar räknat. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 5. Det är viktigt att bevara ett småskaligt jordbruk i Stockholms närhet. Det gäller för övrigt naturligtvis också i hela Sverige, men reservationen i fråga gäller det småskaliga jordbruket i Stockholmsområdet. Man kan inte säga att den här frågan skall överlåtas till kommunerna. Det är fråga om kommuner som i de överhettade områdena visat sig handla kortsiktigt och som inte förstått att den materiella tillväxtens tidevarv lider mot sitt slut, samtidigt som vi alla lider av sviterna efter att den materiella tillväxten pågått så länge. Miljöpartiet har engagerat sig för en minskad sårbarhet i Sverige, bl.a. genom att satsa på kärngårdar. Genom att stödja småskalig odling kan man få utrymme för t.ex. kärngårdar, där kunskapen om småskalig odling och djurhållning kan hållas levande och spridas till intresserade. Detta är också viktigt från civilförsvarssynpunkt. Jag yrkar bifall till reservation 6 samt i övrigt också till reservationerna 9 och 14.

Herr talman!

Jag vill, herr talman, med anledning av detta göra några klarlägganden. Det är möjligt att regeringens företrädare kan finna människor på miljövårdsenheterna som uppskattar de tillägg de har fått och kan få och att dessa personer anser sig vara nöjda med avvägningen när det gäller till vilka ändamål pengarna skall gå. Men frågan är om de är nöjda när det gäller den stora avvägning vi har att göra här i riksdagen, nämligen mellan naturvårdens intressen som sådana och andra angelägna uppgifter i samhället. Det finns naturligtvis inte någon grund för en sådan förnöjsamhet när det nu visar sig att vi lägger betydligt större arbetsuppgifter på miljövårdsenheterna än vad de får resurser till. Jag vill i detta sammanhang klargöra att folkpartiet har föreslagit att ytterligare 20 milj.kr. anslås till detta ändamål. Folkpartiet har också under en lång period anvisat den väg som regeringen så småningom, dock alltför sent, tvingats gå. När det gäller finansieringen av folkpartiets förslag vill jag mycket tydligt klargöra att vi fullt ut har finansierat samtliga våra förslag i de ärenden som behandlas här i riksdagen, vilket också framgår av folkpartiets kompletta budgetalternativ. Detta gäller självfallet också det ärende som nu är för handen. Dels är det fråga om anslaget till miljövårdsenheterna, dels det anslag som vi i folkpartiet anser nödvändigt för att fullfölja riksantikvarieämbetets prioriteringar när det gäller länsantikvarieämbetena.
Herr talman! Jag tycker att folkpartiets representant är litet gnällig i den här debatten. Det måste göras en avvägning, och den avvägningen har skett i regeringskansliet. Den avvägningen står jag bakom såsom regeringspartiets representant. Faktum är att det sker en successiv utbyggnad i just de här delarna. Det är bara att konstatera att oppositionen vill gå fram snabbare. Det är oppositionens uppenbara skyldighet att lägga fram sådana förslag och det har man gjort. Men i det finansieringsalternativ som folkpartiet i stort presenterar är inte de 20 milj.kr. till förstärkning av länsstyrelseanslaget redovisade. Man måste ha ett heltäckande budgetalternativ, men det är kanske i det avseendet som man halkar efter litet. Det finns säkert också en del surmulna människor som jobbar på naturvårdsenheterna, men den reaktion jag har mött från mitt hemlän är mycket positiv. Man anser att man har fått betydligt bättre resurser och personalförstärkningar, och man ser framtiden an med tillförsikt.
Herr talman! Om det vore så väl att de avvägningar som regeringen gör i dessa frågor och som den har gjort under årens lopp hade varit de riktiga, då skulle vi faktiskt ha mycket mycket mindre miljöproblem i dag. Det är av avgörande betydelse för Sveriges framtida miljö och naturresurser att insikten om att socialdemokraterna har satsat för litet sprider sig alltmer och att man måste satsa mer efter vad naturen faktiskt kräver. Jag vill också säga att vi har lagt fram ett budgetalternativ där vi har täckt de kostnader som det här gäller.
Herr talman! Avvägningen har skett i regeringskansliet, säger Magnus Persson. Däremot talar han inte om hur den har gått till. Vad är det för någonting som talar för det ena ändamålet och inte för det andra? Detta får vi inget svar på. Det verkar snarare som att Magnus Persson enbart är regeringens megafon i detta meningsutbyte, där vi faktiskt kunde var konstruktiva och komma framåt och också se till naturvårdens intressen. Då säger Magnus Persson att det är oppositionens skyldighet att opponera. Ja, men har inte regeringen någon annan skyldighet än att säga nej till alla goda förslag? Det är min uppfattning att regeringen faktiskt har en skyldighet att också göra avvägningar som kan stå sig fullt ut. Man behöver inte alls vara surmulen ute på naturvårdsenheterna bara därför att man har uppfattningen att man faktiskt måste ha tillräckliga resurser för att kunna utföra det arbete som riksdagen och regeringen har ålagt naturvårdsenheterna. Tvärtom är det att vara konstruktiv. Jag har sällan träffat surmulna människor ute på naturvårdsenheterna. Men det är en annan sak än att säga att man är glad åt regeringens politik. Till slut säger Magnus Persson om budgetalternativet att det kanske kan halka till. Det halkar inte alls. Här var det snarare Magnus Persson som halkade med sin tunga och på ett bananskal. Varje liten och stor budgetpost i folkpartiets anslagsförslag är fullt ut finansierad. Detta gäller det här anslaget och varje annat anslag. Inte i någon fråga, ens när det gäller avvägningar mellan olika sektorer i samhället, finns det något glapp. Varje krona, även dessa 20 miljoner till länsstyrelsernas miljövårdsenheter, är finansierad fullt ut.
Herr talman! Jag får undervisa Anders Castberger litet i riksdagsordningen. Om jag säger att avvägning har gjorts i departementet och regeringskansliet, så har det gjorts en rimlig bedömning. Den ställer vi upp på. Sedan kanske vi skall tala litet tyst om att folkpartiet alltid har kunnat finansiera sina alternativ. Det finns olika sifferkombinationer, där det nog finns vissa frågetecken. Man skall inte vara alltför kategorisk i sin bedömning och undervisning i parlamentet. Anders Castberger kanske skall titta litet på det siffermaterial som finns. Då kanske han finner att allting inte stämmer riktigt så väl. Herr talman! Jag kan säga, precis som Anders Castberger, att jag har mött rätt glada både flickor och pojkar på naturvårdsenheterna. Självfallet är vi framdeles beredda att satsa på naturvårdsenheterna. Men nu vill vi ha en central bedömning, som i första hand naturvårdsverket får göra och komma till regeringen med. Sedan får vi diskutera frågan i ett kommande budgetläge.
Herr talman! Jag inser att jag, med mina få år här i riksdagen, jämfört med Magnus Perssons många år, naturligtvis inte kan känna till alla riksdagsordningens formuleringar. Men jag har svårt att tro att de är så utformade, att varje avvägning som regeringen gör och skall göra är rimlig, som Magnus Persson sade, att det föreskrivs i riksdagsordningen att regeringens avvägning automatiskt är rimlig. Nej, trots mitt ringa antal år i riksdagen vill jag skarpt protestera mot en sådan tolkning av riksdagsordningen. Sedan vill jag fråga Magnus Persson när det gäller budgetfrågan: Vilka frågetecken finns det? Finns det verkligen några exempel som Magnus Persson kan plocka fram? Var det inte så att finansutskottet faktiskt gav högsta betyg till det budgetalternativ som folkpartiet lade fram, med full finansiering på varje post och inte några små krumbukter, som Magnus Persson antydde? Men sådana kanske är så vanliga i regeringskansliet med olika dubbelräkningar att Magnus Persson möjligen inte minns vilket budgetalternativ han har läst.
Herr talman! Det rör sig här om ganska små belopp totalt sett jämfört med vad som satsas på mycket annat. Jag är övertygad om att den ökade satsning på naturvårdsenheterna som flera partier här vill göra verkligen är en mycket viktig investering i framtiden. Det låter litet övermaga att säga att bedömningen nu är gjord och att den därmed är rätt. Att den är gjord kan jag förstå. Huruvida vi tycker den är rätt skall vi rösta om. Där kommer vi från miljöpartiet att i första hand rösta på vårt eget alternativ och sedan successivt på varje tänkbar förstärkning. Vi hoppas att vi får alla andra med oss, så att vi även på denna punkt kan se till att beslutet blir bättre än enligt regeringens förslag.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 22 är egentligen en sammanställning över ett ganska stort antal olika motioner som behandlar ett antal olika anslagsyrkanden inom industridepartementets område. Som man kan se av de reservationer som är fogade till betänkandet har de mest udda områden behandlats. I motionerna finns dock ett antal näringspolitiska motiveringar för de slutsatser som man har kommit fram till om anslagsäskandena. Jag hade tänkt att inleda med dessa. Det går i dag en ganska stark marknadsekonomisk strömning över hela världen. Det är inte bara i Sverige vi börjar tala mer och mer om marknadsekonomi och mer och mer kan känna tillfredsställelse över att vi följer upp gamla moderata marknadsekonomiska tankegångar och filosofier. I hela Västeuropa, i hela världen har marknadsekonomin en skördetid, där fler och fler länder går över till ekonomier styrda av marknaden i stället för att vara styrda av politiska beslut eller olika typer av planhushållningar. Det är ingen tillfällighet att länder som det socialistiska Burma, det kommunistiska Kina, Ungern, Sovjet och många fler stater har börjat få allt större inslag av marknadsekonomi och fri företagsamhet i ekonomin. Detta bygger naturligtvis på att många av de stater, även u-länder, som har anammat ett system av marknadsekonomi och fri företagsamhet har haft en utomordentligt stark och snabb ekonomisk utveckling, som har gjort att människorna i dessa länder fått en hög välståndstillväxt under de senaste årtiondena. Vi har själva i näringsutskottet haft förmånen att besöka länder som t.ex. Singapore, Malaysia, Sydkorea och många andra länder, som bara för några årtionden sedan hade en utomordentligt svag ekonomi men som i dag har en mycket snabb expansiv ekonomi och där även välfärden stegvis börjar komma de stora mängderna människor till godo i form av höjd levnadsstandard. Vi moderater menar att marknadsekonomin är framtidens ekonomiska system. Det är den som har visat sig vara mest effektiv för att kunna ta till vara de möjligheter som finns i samhället att effektivt kunna producera de varor och tjänster som människor efterfrågar och har behov av. Det är fri företagsamhet i öppen konkurrens mellan olika företagsformer, oavsett om det är privata, kooperativa, statliga eller andra typer av företagsbildningar, som skall bevisa att det är de företagen som är bäst skickade att kunna producera de varor som människor vill ha till det lägsta priset och bästa distributionssättet. Det här systemet förutsätter näringsfrihet, dvs. att alla har möjlighet att kunna konkurrera och starta företag inom de ramar som samhället ställer upp. Detta förutsätter äganderätt, dvs. att alla har rätt att äga det man producerar och det man skapar och har möjligheter att driva på denna fria ekonomi. Men skall man ha en marknadsekonomi gäller också att politikerna i samhället, oavsett partifärg, försöker hålla fingrarna i styr. Det gäller att agera med generella medel, dvs. att med generella medel kunna stimulera ekonomin i stället för att gå in med alltför mycket politiska detaljstyrningar. Vi har färska erfarenheter från tidigare år i Sverige av stora politiska ingripanden, regleringar, industristödspolitik och ganska godtyckliga insatser från regeringens och riksdagens sida. Men alla har sett att resultaten vi fick av den politiken inte var särskilt tillfredsställande. Det är därför med desto större glädje vi kan se uppslutningen omkring de generella ekonomiskpolitiska och näringspolitiska metoder som alltmer börjar komma i dagen i Sverige. Vi moderater ser därför anslutningen och närmandet till den europeiska gemenskapen som en utomordentligt viktig generell insats för att riva tullhinder, öka rörligheten av kapital, människor, företag, varor och tjänster över gränserna. Det är en generell åtgärd som vi tror är det viktigaste och mest dramatiska som kommer att ske de kommande åren i Sverige och Europa och som är oerhört betydelsefull för den kommande välståndsutvecklingen. Vi ser också energipolitiken som central och viktig, dvs. att man får en energipolitik där vi kan konkurrera med effektiva och konkurrenskraftiga priser och med en god tillgång på energi som är jämförbar med vad som gäller i våra grannländer. Samma sak gäller skatterna, dvs. att vi ser till att vi får ett skattesystem med ett skattetryck som är jämförbart med andra länders och konkurrenskraftigt i förhållande till de länder som vi konkurrerar med. Men vi medger gärna att det kan behövas särskilda insatser för en del av åtgärderna. Detta gäller framför allt småföretagandet. Man måste försöka se till att små och nya företag får likvärdiga villkor med vad stora företag får. Små företag har mindre resurser och har mindre möjligheter att specialisera sig och kunna klara många av de pålagor samhället lägger på företagen. Vi är gärna med på forskning och utveckling och att försöka stimulera framtagandet av spetsteknologi. Att försöka få någon form av regional balans i landet kan innebära ingripanden och särskilda åtgärder, även om dessa bör vara av så generell natur som möjligt. Man kan enkelt konstatera att det i de reservationer som är fogade till betänkandet finns ett antal detaljståndpunkter i anslutning till anslagsäskandet. I reservation 1 angående statens industriverks förvaltningskostnader menar vi moderater att det finns anledning att se över formerna för statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling och vad som görs i branschorganisationerna i resp. bransch. Vi har en klar uppfattning om att det här utförs mycket dubbelarbete, och vi tycker att mer och mer borde föras över till styrelsen för teknisk utveckling och de frivilliga branschorganisationerna. Men det finns anledning att man i en särskild utredning tittar närmare på detta. När det gäller utvecklingsfonderna, som framför allt skall hjälpa de mindre och medelstora företagen att komma i gång och få likvärdiga arbetsvillkor som de större företagen, tycker vi att det är viktigt att fonderna inte leker bank. Det finns i dag en ganska god tillgång på riskkapital, och vi tycker att utvecklingsfonderna skall koncentrera sig på att stötta och hjälpa nyföretagandet i samhället i stället för att mer eller mindre hjälpa i första hand redan etablerade företag. Vi tycker också att det är viktigt, inte minst med tanke på debatten om kvinnligt företagande och övergången till mer tjänsteverksamhet, att man breddar utvecklingsfondernas målgrupp till att inte bara innefatta industriföretag utan även ta in serviceoch tjänsteföretag. Många av problemen vid nystartande av företag finns just här. I reservation 9 anser vi att Centrala hantverksrådet skulle kunna få medel direkt ur statsbudgeten i stället för att vara hänvisade till att gå över statens industriverk. Vi tycker att en direkt styrning av pengar till en organisation blir effektivare, i synnerhet som det statliga verket har en så vid arbetsuppgift och är koncentrerat på andra uppgifter. I reservation 15 anser vi att förmånlig kreditgivning till u-länder inte skall gå över industrianslaget. Det är en biståndsfråga. Vi tycker att det är en normal utveckling att detta skall redovisas på rätt ställe. Vi har även ett par reservationer om europeiskt rymdsamarbete och Tele-X-projektet. Vi menar att det europeiska rymdsamarbetet ur svensk synvinkel är mycket viktigt. Det är viktigt att Sverige är med och ökar sin andel, framför allt att Sverige är delaktigt med åtminstone 1 92 i det s.k. Columbusprojektet. Orsaken är att vi tycker detta är en spetsteknologi där det kommer fram mycket av nytt tekniskt kunnande och vetande som kommer den svenska industrin och den svenska välfärden till godo. Dessutom tycker vi att det är fråga om en förhållandevis billig penning. Det är en måloch resultatinriktad verksamhet, eftersom man på detta sätt får vara med i kunskapsuppbyggnaden. När det gäller Tele-X-projektet anser vi att det är rimligt att man försöker privatisera detta projekt så mycket som möjligt — bl.a. för att kunna finansiera de satsningar som det är angeläget att göra vad gäller rymdsamarbetet och rymdteknologin. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer med moderat inslag.

Herr talman! Hela Västeuropa står inför en stor omdaning och förändring. Trots att Sverige inte är medlem i EG är frågan om den europeiska gemenskapen en fråga som i hög grad påverkar vårt land i många avseenden — inte minst när det gäller svenskt näringsliv. Arbetet inom EG med att bilda en gemensam inre marknad berör i högsta grad de svenska företagen. Det skulle slå hårt mot svenskt näringsliv om det på den västeuropeiska marknaden skulle behöva kämpa på sämre villkor än sina EG-konkurrenter. Inom storföretagen pågår en strukturering för att man på olika sätt skall kunna skaffa sig tillgång till EG-marknaden i ett läge där Sveriges framtida förhållande till EG ter sig osäkert. För småföretagaren är det svårare, och därför är Sveriges relationer till EG av särskild betydelse för småföretagarna. Ett nära EG-samarbete är viktigt. De svenska storföretagen växer betydligt mer utomlands än de gör i Sverige. Det är numera vanligt att man i samtal med ledare för större företag får höra: Ja, vi kommer att vara Sverige trogna och förbli ett svenskt företag. Men den expansion som sker den sker ute i Europa. Det är exportindustrin som utgör grunden för en ekonomi i balans. Vår import måste betalas med det överskott som exporten ger. Därför finns det en risk med att dagens svenska storföretag expanderar genom företagsköp och utbyggnad i utlandet. Det finns en risk för att deras långsiktiga betydelse för svensk export och bytesbalans kommer att avta. Det skulle vara — ja, det är — en mycket olycklig utveckling. Europeiska gemenskapen har oerhört stor betydelse för vårt näringsliv. Osäkerheten om hur nära Sverige knyts till EG och hur tillgänglig marknaden där blir för våra hemmaföretag är orsaken till garderingen. Det är naturligt och nödvändigt att våra storföretag, vars produktion huvudsakligen går på export, ser till att de är med i konkurrensen med de andra handelsjättarna — USA och Japan — och inte hamnar på åskådarplats. Men utflyttningen och investeringarna i Europa när det gäller svenska företag är mycket bekymmersamma för den framtida näringslivsbilden i Sverige. Det finns en risk för en urholkning i vår företagsflora som i nästa steg drabbar de små och medelstora företagen — särskilt underleverantörerna. Ja, herr talman, det kan synas en smula långsökt att vid behandlingen av dagens betänkanden från näringsutskottet ta upp en så vid fråga som frågan om den europeiska gemenskapen. Men mot bakgrund av att det nu kommer en rad betänkanden från näringsutskottet som i år är något korthuggna och som enbart handlar om vissa anslag inom några departement finner jag att det finns anledning att inledningsvis skissa den bakgrundsbild som gäller. Till denna bakgrundsbild hör också lönsamhet och tillväxt inom vårt näringsliv. De svenska företagens lönsamhet har ökat, men inte tillräckligt mycket. Trots en mycket uthållig högkonjunktur har Sverige låg ekonomisk tillväxt. Det blir en underkänd politik som förenar högkonjunktur med låg tillväxt. De svenska företagens vinster är i flera avseenden otillräckliga. Enligt Näringslivets ekonomifakta är det endast 3 av 17 OECD-länder som under perioden 1973-1987 har uppvisat en lägre avkastning på materiellt kaptial än Sverige. Enligt OECD:s prognoser kommer lönsamheten -— relativt sett — att ytterligare försämras i Sverige åren 1988-1990. Vi kommer att hamna näst sist på listan när det gäller att uppvisa avkastning. För att förtydliga den ganska dystra bilden ytterligare kan jag säga att det har visat sig att en växande del av vinsterna genereras i utlandet. I de tio största industriföretagen kommer mer än hälften av vinsterna från verksamhet i andra länder. Sammanlagt utgör dessa vinster en tredjedel av de svenska industriföretagens totala vinst, både i Sverige och i utlandet. Slutsatsen av detta måste bli att det är den långa högkonjunkturen som utgör grunden för näringslivssituationen i hela industrivärlden, och ofta utmålas den av den svenska regeringen som ett bevis på en storartad politik. När man börjar syna denna och jämföra med företagsutveckling i andra industriländer finner man att Sverige faktiskt ligger ganska risigt till. Vi i folkpartiet tycker att socialdemokraterna har en alldeles för stor tilltro till statliga stöd och styrningar i näringslivet liksom till alla möjliga fonder och institut. Det är inte regeringsbeslut i varje enskilt fall som skapar incitament i företagsvärlden. De har i stället en bromsande effekt. Det vore bättre att se till att det blir fler möjligheter till lokalt och personligt bestämmande och även att stimulera skattemässigt. Det måste ju löna sig att arbeta både för företagaren och för den anställde. Herr talman! I näringsutskottets betänkande 22 finns det ett antal reservationer där frågor tas upp som har varit föremål för debatt här i kammaren även tidigare år. Det är kända ståndpunkter, och våra uppfattningar kvarstår om t.ex. lägre anslag till statens industriverk. Dessutom behöver vi faktiskt få en översyn för att möjliggöra en så effektiv verksamhet som möjligt i industriverket. Det handlar också om att få till stånd en ändring av utvecklingsfonderna. Vi vill bredda målgrupperna i det avseendet till att omfatta även servicesektorn. Vi vill också ha en bättre utveckling av småföretagen och en ökad satsning på rymdverksamheten. Om Sverige inte kommer med i Columbusprojektet, riskerar vi — som vi i folkpartiet ser saken — att gå miste om en stor del av de investeringar som andra länder gör här. Dessutom vill vi ha en utförsäljning av Tele-X-satelliten. Ja, det var något om reservationerna. Jag skall inte upprepa detaljerna i dessa. Jag tycker att det är viktigare att tala om de mera översiktliga näringslivsfrågor som jag här har berört. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror att den djupare behandling av hemslöjden som utskottet har gjort i år varit nyttig både för oss utskottsledamöter och, förhoppningsvis, för svensk hemslöjd. En kulturell och ideologiskt djupt förankrad folkrörelse som hemslöjden har så att säga kommit på tvärs med statens förlängda arm, som man funnit vara en mästrande makthavare. Vi kan bara hoppas att den utvärdering som vi föreslår att regeringen skall göra kan leda till en verksamhet som både stimulerar slöjdens ursprunglighet och skapar ekonomisk bäring. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i betänkandet som folkpartiet står bakom.